Herr talman! Med tanke på statsrådets något avvaktande svar, vill jag ställa en ytterligare fråga till statsrådet. Trollhättan-Vänersborgs flygplats är synnerligen betydelsefull för hela regionen. Under 1990 var där 160 000 resenärer. Det var en väsentlig siffra inte bara för fyrstadsområdet utan också för hela norra Bohuslän och Dalsland. Sedan kom den s.k. flygkrisen. Då minskade antalet flygande under det här året. Detta har inte bara lett till kortsiktiga ekonomiska bekymmer, utan det har också lett till att tankarna på en ny flygplats har helt avbrutits. Man har t.o.m. låtit göra en koncessionsprövning av en ny större flygplats i regionen. Men utvecklingen och valresultatet har lett till att det resonemanget inte längre gäller. Konsensualavtalet mellan de fyra kommuner som driver flygplatsen har sagts upp. I dag råder ett avtalslöst tillstånd. Det finns ett akut nedläggningshot till den 6 januari. Statsrådet vill inte agera nu. Vi får hoppas att flygplatsen överlever det utredningsarbete som pågår inom luftfartsverket. Med tanke på att flygplatsen anses vara av nationell betydelse vill jag understryka att det faktiskt finns risk för att det reguljära flyget upphör inom mindre än en månad. I dag har vi ett avtalslöst läge. Personalen har informerats om att den möjligtvis blir uppsagd. Jag måste fråga mig om man från statens sida kan åse en utveckling av detta slag för en flygplats i Sveriges femte största region. Kan man inte tänka sig att statsrådet medverkar till att man tidigarelägger eller påskyndar en konkretisering av vad luftfartsverket och staten skall göra?
Herr talman! Regeringens strävan är att upprätthålla en god transportförsörjning i landets olika delar i enlighet med riksdagens trafikpolitiska mål. Det är i det perspektivet vi måste se på exempelvis Trollhättans flygplats. Man måste också väga in tillgången på annan trafik och till flygplatser i närheten, t.ex. Landvetter, Lidköping och Skövde. Men eftersom en avvägning ännu inte har gjorts beträffande hela landet är det litet tidigt att just nu slå fast Trollhättans betydelse för det nationella transportsystemet. Under 1992 kommer regeringen att arbeta med definitionen av ett nationellt flygplatsnät. Herr talman! Dessutom måste man väl ändå tillmäta de kommunala beslut som har fattats i denna fråga av demokratiskt valda församlingar en viss respekt. Att vi i denna kammare skulle gå in och förstatliga verksamheter och kullkasta beslut som har fattats i demokratisk ordning verkar knappast ligga i tiden.
Herr talman! Jag delar gärna statsrådets uppfattning i fråga om att springa över kommunala beslut. Men problemet är att det just nu inte finns några kommunala beslut. Förhoppningsvis skall kommunala beslut fattas under denna månad i fyra kommuner. Det är en grundläggande förutsättning för att vi över huvud taget skall ha någon fungerande flygplats i denna region.

Herr talman! Det är naturligtvis en svår situation som råder i flygplatsfrågan. Jag konstaterar att en del kommunala beslut har fattats. Vi avvaktar andra. Under nästa år kommer ett arbete att ske när det gäller att definiera vad som är ett nationellt flygplatsnät. I avvaktan på detta kan jag inte, även om jag gärna skulle önska det, ge ett mer konkret svar på denna fråga.
Herr talman! Jag har mycket stor förståelse för det i sig. Jag vill ändå säga att läget är det att ingen av ägarna i dag har fattat beslut om en fortsättning. De kommer förhoppningsvis att göra det under december månad. Skulle detta leda till att Landvetter och Lidköping eller Skövde blir alternativa flygplatser för tvåstads och fyrstadsregionen, har man, möjligtvis genom passivitet, medverkat till en katastrofal utveckling för denna region.
Herr talman! Jag vill gärna upprepa något som jag sade i samband med en annan fråga. En mycket intressant och viktig utveckling är den som nu är på gång vad gäller avregleringen av inrikesflyget. Jag är helt övertygad om att i det perspektivet kommer Trollhättans flygplats och andra motsvarande flygplatser att få en renässans. Förutsättningar för att skapa fler livskraftiga kommunala flygplatser kommer att finnas. Jag tror inte att vi skall sträva efter att förstatliga fler flygplatser, utan efter att skapa ett underlag för ett bärkraftigt inrikesflyg på allt fler flygplatser runt om i Sverige.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning. Vi skall inte förstatliga. Jag hoppas att den framtida modellen leder till det som statsrådet vågar förutskicka om flyget i denna region.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt har mot bakgrund av boverkets information om bostadsbidrag frågat mig om jag anser att för få medborgare är beroende av bostadsbidrag för att klara hyran. Naturligtvis anser jag inte att för få medborgare är beroende av bostadsbidrag. Men när man minskar de generella subventionerna till bostadsbyggandet kan det ofta vara motiverat att förbättra bostadsbidragen. Så skedde t.ex. i samband med genomförandet av skattereformen. Jag vill samtidigt säga att det är viktigt att alla medborgare får kännedom om de stödformer som finns, så att de som behöver stöd också kan söka bidrag. De regler som gäller för bostadsbidragen innebär att ansökan om bidrag måste lämnas in varje år. Det är därför en naturlig uppgift för den ansvariga myndigheten, boverket, att på hösten informera om möjligheten att söka bostadsbidrag. Detta är angeläget inte minst för de nya grupper som kan vara berättigade till bidrag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Socialministern väljer att kalla det för information. Jag ser det mer som en kampanj, som boverket har lanserat. Det sker bl.a. på kommunikationer runt om i landet. Vi har även sett på televisionen att man har uppmanat folk med låg inkomst eller hög hyra att söka bostadsbidrag. Det kanske inte är något konstigt i sig, att staten via kommuner och landsting har ett system där man med ett socialt skyddsnät garanterar dem som har svårt att klara sin försörjning, att klara hyran, tillgång till olika former av bidragssystem. Men det är inte detta det handlar om i detta fall. Det handlar om att vi tror att det finns otillfredsställda behov hos människor som de själva inte är medvetna om och att vi via kampanjer försöker att få dem att söka bidrag. Det tycker jag är ett mycket konstigt sätt att gå till väga på. Man borde se det som en varningssignal, när statliga myndigheter tvingas att marknadsföra olika typer av bidragssystem. Det sänder märkliga signaler när människor får se reklamskyltar som uppmanar till att söka bidrag, i en tid då den nya regeringen talar om att vi inte skall vara i behov av lika mycket bidrag, att den kommunala sektorn skall minskas och att vi skall få mer över av lönen att leva på. Bostadsbidragen är i dag till viss del en kommunal kostnad. Bostadsbidragen kostar 4,8 miljarder, och kommunerna är berättigade till statsbidrag endast för 2,4 miljarder. Det har varit ett sätt att skjuta över kostnader på kommunerna. Nu hörde jag i och för sig att den kommunalekonomiska kommittén har föreslagit att staten skall ta över hela bostadsbidraget. Då blir detta ett fall endast för statskassan.

Herr talman! Statsrådet talar här för mer av generella system. Det beklagar jag. Ett av problemen när det gäller bostadsmarknaden är det sätt på vilket man har dolt de verkliga kostnaderna via bl.a. statliga subsidier. Det har skattereformen nu i viss mån korrigerat. Jag trodde att inriktningen skulle vara att man inte via generella system skall osynliggöra kostnader. Det gör att människor lever i tron att de bor billigare än vad som faktiskt är fallet. Jag tror att många är överens om att det krävs en rörlighet på marknaden, bl.a. på så sätt att människor, när de upptäcker att de har höga boendekostnader, inte alltid ställer sig frågan vilka nya bidrag de kan få utan att de i stället ifrågasätter om de har ett för dyrt boende. Både osynliga och synliga bidrag bidrar tyvärr till att låsa fast människor i ett för dyrt boende.
Herr talman! Man måste skilja på de generella bostadssubventionerna och de riktade bostadsbidragen. De generella bostadssubventionerna döljer naturligtvis kostnaderna för hyresgästerna -- det är huvudsakligen hyresgäster som får dessa bidrag. De riktade bostadsbidragen får de boende direkt i handen, och de ser alltså vilka konstnader de har, även om de har andra inkomstkällor än t.ex. förvärvsarbete, som för de flesta bidrar till att finansiera boendekostnaderna. Jag tycker att det är en riktig utveckling som vi har sett exempel på under senare år, när vi minskar bostadssubventioner men med hjälp av riktade bostadsbidrag ser till att de personer som har låga inkomster ändå kan få bo hyggligt. Jag är övertygad om att när den nya regeringen nu tar ytterligare steg i samma riktning mot minskade generella subventioner, kommer vi också att tvingas kompensera hushåll med låga inkomster genom ökade bostadsbidrag.
Herr talman! Vi är helt överens om att den inriktningen är riktig. Som jag sade inledningsvis tycker jag att det är helt riktigt att en ensamstående eller en familj i ett läge där det är svårt att klara försörjningen kan få bostadsbidrag. Men jag känner igen det som boverket gör från min tid som värnpliktig. Man måste göra stora informationsinsatser för att människor över huvud taget skall känna till vilka bidragssystem som finns i samhället. Många av bidragen räknas ut med utgångspunkt i olika brytpunkter, dvs. många klarar sig i dag utan bidrag, men de skall ändå informeras om sitt behov. Jag tycker att det är en felaktig signal när statliga verk eller kommunala myndigheter ägnar sig åt att göra reklam för bidrag. Det är inte att ifrågasätta att bidragen finns. Jag är övertygad om att människor som är i behov av dem kommer att kunna ta del av dem även utan dessa reklaminsatser. Det är min poäng.

Herr talman! När man inför ett nytt bidragssystem eller gör större förändringar inom ett bidragssystem kan det vara sant att det inte finns kännedom om det. Det är något annat att, som statsrådet säger i svaret, årligen göra reklam för samma typ av bidrag. Jag känner igen detta från en del av värnpliktsförmånerna. Det är klart att folk känner till att det finns bostadsbidrag. Har man en låg lön eller hög hyra, vad nu dessa begrepp står för, bör man uppsöka sin kommun för ett samtal. Den signalen uppfattar jag som något märklig. Jag tror inte att människor i allmänhet lever i okunnighet om att det finns någonting som heter bostadsbidrag.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret, men det innehöll inte något som jag inte visste. Det är på grund av att jag vet det som sägs i svaret som jag har frågat vad regeringen tänker göra. Huvudmannaskapet för denna verksamhet har diskuterats ända sedan socialtjänstlagen kom till. I propositionen undantogs familjerådgivningen och den barnpsykiatriska verksamheten från kommunalisering. Man ansåg att det behövde utredas ytterligare om de små kommunerna verkligen skulle klara dessa uppgifter eller om det behövdes regionala lösningar. Frågan har utretts sedan 1979, och det har skapat en viss oro. På många håll har man bara kortsiktiga lösningar. Jag kan naturligtvis inte lasta den nya regeringen för det, och det är heller inte min mening. Jag vill seriöst veta vilka planer regeringen har för att vi skall kunna trygga en bra verksamhet. Jag skulle vilja ställa några följdfrågor. Tänker regeringen lägga fram några förslag i frågan, eller tycker man att det är bra som det är? Om regeringen tänker lägga fram några förslag, hur ser tidsplanen ut? Enligt min uppfattning är det en ren besparingsåtgärd att ha en trygg och bra familjerådgivning. Det behövs verkligen besked i huvudmannaskapsfrågan. Rapporten visade också att det är lönsamt att bygga ut familjerådgivningen. Man sparar pengar i en annan ände så att säga. Det är svårt att tillgodogöra sig några besparingar när det råder osäkerhet om huvudmannaskapet, därav mina frågor.
Herr talman! Jag kom in i departementet för bara några veckor sedan och har trillat över detta ärende. Det är riktigt att det har legat ganska länge i departementet. Remissbehandlingen var klar för drygt ett år sedan, och det har inte hänt någonting sedan dess. Vi kommer nu att gå igenom det underlag vi har och se om vi behöver ytterligare underlag innan vi kan komma tillbaka till riksdagen. Min förhoppning är att kunna göra det någon gång under nästa år. Lena Öhrsvik säger att den utredning vi talar om, dvs. socialstyrelsens rapport, visar att detta är samhällsekonomiskt lönsamt eller att det är en ren besparingsåtgärd. Det är kanske en liten överdrift. Det var bara en del av familjerådgivningsverksamheten, det som kallas samarbetssamtal, som påvisades kunna vara samhällsekonomiskt lönsam under vissa förutsättningar. Man kan inte uttala sig fullt så tvärsäkert om hela verksamheten. Jag delar Lena Öhrsviks uppfattning att familjerådgivningsverksamheten är en angelägen och bra verksamhet. Jag avser att återkomma till riksdagen i någon form under nästa år.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig om regeringen har för avsikt att tillfälligt inplacera samtliga församlingar i Örnsköldsviks kommun i stödområde 2. Propåer om tillfälliga inplaceringar i stödområde eller tillfälliga förändringar i stödnivån i det permanenta stödområdet har kommit in från ett antal kommuner. De bereds nu i regeringskansliet och jag är därför i dag inte beredd att kommentera enskilda kommuners begäran om inplacering i stödområde. Då Elvy Söderström, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att
Herr talman! Allmän artighet gör att jag tackar för svaret, även om jag inte fick något svar. Anledningen till att jag tar emot svaret är att Elvy Söderström har blivit sjuk. Anledningen till att Elvy Söderström ställde denna fråga är den besvärliga arbetsmarknadssituation som vi för närvarande har i Örnsköldsviks kommun och hela Västernorrland. Strukturförändringarna under 1980-talet har inneburit att 2 000 arbetstillfällen i Örnsköldsviks kommun har försvunnit. Under det senaste året har 1 300 personer varslats. 1 000 av varslen har blivit verksställda. Man väntar ytterligare varsel, bl.a. beroende på att företagen saknar utbildningsresurser. Den strukturförändring som skedde under 1980 talet lyckades man klara bl.a. genom det lokaliseringstöd man kunde få när Örnsköldsvik var inplacerat i stödområde. Erfarenheterna visar att de företag som startades då har klarat sig bra. Vi har nu en företagsstruktur som, förutom de stora tunga industrierna, också innebär att det finns många små företag. Men i dag är situationen problematisk för Örnsköldsvik. Arbetslösheten stiger, och det behövs snabba insatser. Det är kris på många områden, bl.a. för byggnadsarbetarna, och det är oerhört viktigt att man kan vända den nu negativa trenden. Det behövs som sagt aktiva insatser, och de behöver sättas in snabbt. Det finns företag som har förutsättningar att växa och som vill växa, och det finns vilja till nyetableringar. Detta skulle man kunna klara mycket bra om man hamnade i stödområde 2. Jag har naturligtvis respekt för att denna fråga är under behandling, men jag undrar ändå om tidsperspektivet i detta sammanhang, eftersom denna fråga är mycket brådskande.

Herr talman! Jag vet att arbetsmarknadsministern är väl förtrogen med situationen i Örnsköldsvik och för den delen i hela Västernorrland. Jag tänker bl.a. på det besök som arbetsmarknadsministern gjorde i lördags i Sollefteå, varvid Sollefteåborna fick ett positivt besked. Jag var själv där och kunde lyssna på det. Min förhoppning är naturligtvis att också vi nu skall kunna få ett positivt besked beträffande stödområdesplaceringen. Även om jag kommer från Sundsvall känner jag väl till Nolaskogsborna. Jag är säker på att de med rätt stöd och rätt stimulans från statens sida och med sin Nolaskogsanda skall kunna klara sig bra.

Herr talman! Monica Öman har frågat mig om jag är beredd att anslå de medel som erfordras för extraordinära insatser i Kalix och östra Norrbotten. Karl Gustaf Sjödin har frågat mig om jag kan bekräfta tidningsuppgifter angående utlokalisering av tjänsteföretag i Kalix. Eftersom båda frågorna rör Kalix besvarar jag dem på samma gång. Regeringen disponerar 5 milj.kr. för personalförstärkning vid arbetsförmedlingen. Av dessa medel beslutade regeringen den 28 november i år att AMS får använda 2 milj.kr. i Kalix. Därutöver har AMS tilldelat länsarbetsnämnden 30 överlämnat övriga förslag i länsarbetsnämndens åtgärdsprogram till regeringen. Dessa ligger antingen utanför arbetsmarknadspolitikens ansvarsområde eller kräver regerings eller riksdagsbeslut. Ärendet skall beredas inom regeringskansliet tillsammans med ytterligare underlag från länsstyrelsen och Kalix kommun, som ännu inte har kommit in till regeringen. Jag kan därför inte i dag lämna några ytterligare besked. För Karl Gustaf Sjödin vill jag nämna att det sedan hösten 1987 ständigt pågår kontakter mellan arbetsmarknadsdepartementet och olika tjänsteföretag om möjligheterna till utlokalisering till framför allt stödområden. Sådana kontakter pågår också mellan närings och teknikutvecklingsverket och olika företag. Dessa samtal och förhandlingar förs under största sekretess, av framför allt konkurrens och företagsekonomiska skäl. Denna process skulle allvarligt skadas av för tidiga uttalanden av statsråd. Jag har därför ingen ytterligare kommentar till uppgifterna i tidningar i Norrbotten.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, och jag har full förståelse för utformningen av detsamma. Jag har ett visst tryck på mig, eftersom jag är ny inom politiken, bor i Norrbotten, är gift med en Kalixflicka och därmed har släkt, vänner och bekanta som direkt påverkas av den uppkomna situationen. Det är ytterst angeläget att det kommer arbetstillfällen till Norrbotten i allmänhet och till Kalix i synnerhet, speciellt med tanke på att man har varslat 250--260 anställda vid ASSI, som i och med beslutet om nedläggning av pappersmaskin 1 skall vara avvecklat till den 1 juni 1992. Till detta kommer nedläggningen av Esseltes pärmtillverkning i Töre inom Kalix kommun, några mil från centralorten. Även om det bästa vore att man på orten genererade arbetstillfällen i småföretag, befintliga eller nystartade i egen regi, får vi inte glömma den situation som kommer att inträffa till sommaren. Ca 70 tjänstemän kommer då att få sluta på ASSI. Där finns administratörer med kunskaper i bl.a. Norrbotten har ej så många tjänsteproducerande företag, i varje fall inte i Kalixbygden. De med norrbottniska ögon mätt små och medelstora företagen där är oftast servicetekniska. Jag vill anföra att det är angeläget att man tar alla chanser att få tjänsteproducerande företag till Norrbotten, så att ungdomar får en morot när det gäller att genomgå högkvalificerad utbildning, speciellt på dataområdet, så att de kan bli kvalificerade för administrativt arbetsledande befattningar inom tjänstesektorn. Under nuvarande förhållanden försvinner många välutbildade ungdomar söderut, där arbetstillfällena motsvarar deras utbildning. Det är något som arbetsmarknadsministern är väl medveten om. Slutligen vill jag fråga om arbetsmarknadsministern delar min uppfattning att en utlokalisering av tjänsteföretag till Kalix skulle vara ett utmärkt alternativ för den här bygden.
Herr talman! Jag är mycket glad över att Monica Öhman tror att jag är så snabb att jag hinner agera innan papperen har kommit in till departementet. Jag antar att de kommer vilken dag som helst. Under alla förhållanden kommer Bernt Sturk nästa tisdag för att på ort och ställe samtala om Kalix och naturligtvis om den ansökan som kommit in till departementet. Problemet är egentligen att det i dag nästan från alla håll och kanter kommer skrivelser, uppvaktningar m.m. med ensartat innehåll, nämligen mycket stora krav på ytterligare direkta medel för AMS till olika verksamheter. Det rör sig om många tiotal miljarder kronor, och det är naturligtvis ett problem för mig och för alla andra. Till Karl Gustaf Sjödin vill jag säga att något av det mest lovande är att ett sextiotal företag har utlokaliserat sig till ett femtiotal orter, ofta till mycket små arbetsmarknader. Jag har en hel serie uttalanden från verkställande direktörer där de säger sig vara mycket nöjda med den nya ordningen. De säger att allt talar för att de gör ett bättre resultat där än där de var förut. Därför tycker jag att det är en mycket bra väg att gå att bredda de mindre arbetsmarknaderna genom utlokalisering av tjänsteföretag.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern. Jag kanske tolkar hans besked ganska fritt, men jag kunde skönja en viss förhoppning om att det eventuellt kan komma tjänsteföretag till Norrbotten och kanske även till Kalix, som är i akut kris.

Herr talman! Inger Hestvik har frågat mig om jag efter ett halvt års erfarenheter av systemet med flexibla lönebidrag planerar att analysera konsekvenserna av det systemet. Vidare har Inger Hestvik frågat om jag då också avser att åtgärda negativa effekter, som systemet enligt frågeställaren skall ha medfört för handikapporganisationerna. Ett skäl till att lönebidragsnivåerna generellt gjordes flexibla den 1 juli i år var de goda erfarenheter som arbetsmarknadsstyrelsen redovisade av en försöksverksamhet med flexibelt bidrag. AMS visade att 30 % fler handikappade kunnat anställas, jämfört med vad som skulle varit möjligt med ordinarie regelsystem. Riksdagen behandlade den tidigare regeringens förslag om ett flexibelt lönebidrag våren 1991. Arbetsmarknadsutskottet underströk då att de nya reglerna inte får tillämpas på ett sådant sätt att anställningstryggheten riskeras för dem som i dag har en lönebidragsanställning. Därför tillämpar arbetsförmedlingarna nu det nya systemet främst vid nyanställning av arbetshandikappade. De som redan har en lönebidragsanställning skall inte behöva riskera att förlora arbetet därför att bidragssystemet ändrats. Som arbetsmarknadsminister är det viktigt för mig att följa upp effekterna för arbetshandikappade av det nya lönebidragssystemet liksom av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag kommer därför att noga följa hur det nya bidragssystemet påverkar de arbetshandikappades möjligheter till en anställning. För att motverka att handikappade skall drabbas i det nu rådande svåra arbetsmarknadsläget har regeringen lagt förslag till riksdagen om ytterligare

Herr talman! Jag tycker att den nya regeringens inställning framgår på ett bra sätt av att vi för kommande halvår föreslår riksdagen anta ett så stort belopp som 275 milj.kr. i tillskott. Det är ju ett belopp som sedan måste följas upp under det år som börjar den 1 juli, dvs. det år då regeringen lägger den första egna budgeten. Det är ett mycket stort åtagande som kommer att ge väldigt många handikappade en bättre situation på arbetsmarknaden i det här svåra läget.
Herr talman! Jag är mycket glad över dessa 275 miljoner. Jag tror och hoppas att de kommer de arbetshandikappade till godo. Jag hoppas också att man tittar litet grand på hela länets arbetssituation när man fördelar dessa pengar så att de kommer till rätt ställe.

Herr talman! Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern är inne på samma linje som jag i de här frågorna. Vi är nog så eniga vi kan bli egentligen. Det är bra att vi försöker hålla den regionalpolitiska linjen från politiskt håll. Jag vill dock fortfarande hänga kvar litet grand vid min ursprungliga fråga med anledning av det svar jag fick. Statsrådet säger att han uppfattar artikeln som ett personligt debattinlägg, och att den inte är ett uttryck för verkets officiella mening. Det må vara. Men är det verkligen tillrådigt att en överdirektör för det statliga verk som skall effektuera statsmakternas regionalpolitik gör den här typen av personligt debattinlägg? Det måste ju verkligen uppfattas som verkets officiella mening.

Herr talman! Jag är också medveten om just den effekt som företagen får när de lokaliserar sig till mindre orter. Det har bl.a. ingått i min tidigare tjänst att arbeta med sådana frågor, så jag vet mycket väl hur det kan fungera. Det jag ifrågasätter är hur man från s.k. ansvarigt håll -- i de här fallet NUTEKs ledning -- kan gå ut och skriva och debattera på det sätt som skett. Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern och jag är överens. Jag förutsätter att det kommer att bli ett intressant samtal den dag när överdirektören vid NUTEK kommer på besök. Jag hoppas att det inte dröjer allt för länge. Jag förutsätter och hoppas att vi fortsätter att driva den regionalpolitik som vi skall driva enligt regeringsförklaringen. Jag får tacka för svaret igen.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

Religionsfriheten är grundläggande, och bara det faktum att s.k. icke lagkloka människor kan läsa den här formuleringen så, att religionsfriheten kan inskränkas om andra människor tycker att religionsutövandet är allmänt förargande -- och detta utan att anstränga sig. De här orden härstammar alltså från 1809, och tiderna har faktiskt förändrats sedan dess. Religionsfriheten är så viktig att den lag som skall tillförsäkra människor frihet i tanke och tro inte får vara formulerade så, att man kan tolka den som en möjlighet att inskränka rättigheten härvidlag. Vi, som är uppvuxna i den Lutherska traditionen, har våra referensramar för vad som är samhällets lugn, andra har andra referensramar. Det vi inte känner till är vi mer rädda för än det vi känner. Enligt min uppfattning är det så, att de regler som finns i brottsbalken om t.ex. förargelseväckande beteende är fullt tillräckliga. De ger samhället möjlighet att hindra sådan religionsutövning som innebär brott mot den svenska straffrätten. Dessutom har vi en mycket omfattande lagstiftning och myndighetsutövning när det gäller dem som agerar störande för sin omgivning. Jag är ganska övertygad om att ifall den svenska kyrkan hade uppstått i dag så skulle ringande kyrkklockar på tidiga söndagsmorgnar ha förbjudits av varje miljöoch hälsoskyddsnämnd. Ändå är det väl ingen som drömmer om att med decibelmätare i hand förhindra helgmålsringningar. Men när det gäller andra religioner är öppenheten ofta mycket mindre, och det är alltför lätt att falla i vår etnocentriska fälla och bli exempelvis motståndare till en moské med motiveringen att böneutropen skulle bli störande, detta då utan att ens ta reda på om det är aktuellt med några böneutrop. Jag tror att grundproblemet i de allra flesta fall är att människor är rädda för det främmande, och då måste vi samverka för att få bort den typen av agerande.

Herr talman! Förarbetena till 1809 års regeringsform är säkerligen mycket knapphändiga, som förarbetena var vid den tiden. Jag kan bara återigen säga att jag följer naturligtvis rättstillämpningen, och i den mån som den ger anledning till oro kommer vi att göra någonting åt saken.

Herr talman! Tack, statsrådet Beatrice Ask, för svaret på min fråga. Under den förra utbildningsministerns, socialdemokraten Göran Perssons, tid genomfördes mycket stora förändringar på utbildningsområdet, och det gick väldigt fort. Konsekvenserna kämpar landsting och primärkommuner nu med. I min fråga har jag lyft fram ett verksamhetsområde där man får ta över och reda ut konsekvenserna. Man får då ta av knappa resurser till onödigt administrativt merarbete. Det har vidare medfört dåligt utnyttjande av lokaler och befintlig personal och fördyringar på annat. De genomförda skolreformerna innebär en huvudmannaskapsförändring för gymnasieprogrammet för barn och fritid -- det var tidigare andra utbildningar med andra namn men har sammanförts till det programmet -- från landsting till kommunerna. Landstinget har drivit en del av den här utbildningen i nära samarbete med programmet Omvårdnad, ofta i samma skola och med samma personal och med samläsning i vissa ämnen. För det första förstår jag inte vitsen med att föra över en av landstingens utbildningar. För det andra medför det faktum att statsbidragen för gymnasieskolorna går direkt till kommunerna mycket avtalsarbete, förhandlingar och diskussioner. I mitt hemlän, Östergötland, sluter man avtal med tretton kommuner. Jag är litet besviken på svaret -- jag kanske skulle vilja se mer långsiktigt på de här frågorna. Det är säkert många av besvären som är dagsaktuella, men varför skall landstingen egentligen ha gymnasieutbildningar? Jag tror att man behöver se över den saken. Dessutom tror jag att man behöver titta närmare på problemet med statsbidragen. Det skulle säkerligen till största delen försvinna om man införde en skolpeng som i stället följde eleven. Jag skulle vilja höra om statsrådet har några tankar i den vägen.

Herr talman! Jag anser att jag har varit ganska tydlig i mitt svar. Jag har sagt att jag har förståelse för de invändningar som Christina Linderholm gör men att jag i dag inte är beredd att säga var man skall vidta eventuella åtgärder. Jag behöver nog ett bättre underlag för att kunna fatta ett sådant beslut. Sedan vill jag gärna säga att rätten att välja skola inte är ointressant när det gäller inflytandet på den egna skolan. Det blir nödvändigt för varje skola, för varje rektor och för varje lärarkollegium att intressera sig mer för föräldrars och elevers synpunkter på arbetet när man vet att det går att ta sin Mats ur skolan. Det tror jag är en förändring som vi inte reglerar men som kommer att vara mycket tydlig. Jag tror att den kommer att gagna föräldrars möjligheter att faktiskt komma med idéer och synpunkter på skolarbetet och skapa det intresse som jag önskar fanns naturligt hos varje rektor och hos varje lärare men som det ibland -- det vet vi -- inte finns tillräckligt mycket av.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med statsrådet Ask -- vi har inte alls olika uppfattningar om vikten av att kunna välja skola just för att kunna påverka skolans innehåll och skolans utveckling. Men för föräldrar som har sina barn i en viss skola är det ett stort steg att byta skola därför att en del av skolans verksamhet inte fungerar när man inte känner att man har den kontakt man borde ha. Det finns kanske annat -- runt barnet -- som fungerar; då drar man sig för det. Just av det skälet och för att trycka på de skolor där det inte fungerar och där man inte vill ta ansvaret för att ge föräldrarna möjligheter att följa sina barns skolgång borde man ändå reglera att den här möjligheten till inflytande skall finnas och att det skall finnas ett utrymme för det. T.o.m. rektors informationsskyldighet föll bort när man i somras skrev om förordningen. Det tycker jag är beklagligt. Men jag skulle fortfarande önska att statsrådet ville tänka på de här sakerna, även från förordningssynpunkt.

Herr talman! Inte heller här har jag någon annan uppfattning än statsrådet -- det är naturligtvis så att man måste se till varje parts roll i det hela. Föräldrarna har sin roll, men de har också kunskaper, framför allt om sitt barn men även om omvärlden runt skolan, som de kan tillföra skolan i ett sådant här samarbete. Det har betydelse för föräldrarna när de ser att deras åsikter och synpunkter inte blir hörda av skolan. Att då bara tänka sig att de kan ta sitt barn ur skolan är inte rätt metod -- man måste ha en metod som gör det möjligt att arbeta konstruktivt inom den skola där barnet finns.

Herr talman! Tack för svaret. Det är bra att skolministern är medveten om att det finns en viss osäkerhet när man etablerar en ny myndighet. Vi har i dagarna nåtts av en mycket stor oro från handikapporganisationernas sida för att myndigheten inte skall ha utrymme att fullgöra sina viktiga uppgifter. Jag tror visst att man har berett den nya myndigheten så långt det var möjligt när man etablerade den, men det är en mycket speciell myndighet med en oerhört decentraliserad verksamhet som när det gäller administrativa funktioner arbetar på ett nytt sätt. När man hade upprättat en internbudget på myndigheten kom man in till departementet med snabba signaler och med äskanden om medel till tilläggsbudgeten. Det här kom inte med i tilläggsbudgeten. Det kan vara förklarligt med hänsyn till regeringsskiftet. Det är dock viktigt att ni tar de behov som finns och den oro som handikapporganisationerna känner på stort allvar. Det är självfallet inte möjligt att här och nu pröva varje enskild post från SIHs sida. Men jag vädjar till Beatrice Ask att hon skall ta till sig handikapporganisationernas oro och göra en mycket grundlig genomgång av de äskanden som kommer från SIH. Jag blev litet orolig när Beatrice Ask i svaret sade att hon inte tror att behovet är så stort. Jag tror inte att det viktiga är att tro något, utan att gå djupt in i äskandena och den mycket angelägna verksamhet som handikappinstitutet bedriver. Jag är säker på att det finns en beredskap i riksdagen för att pröva tilläggsanslag om det visar sig vara nödvändigt.
Herr talman! Det finns två problem i det här sammanhanget. Det ena är naturligtvis de akuta bekymren som gäller innevarande år, och det andra är om struktur och organisation i ett längre perspektiv har de rätta formerna. Vi måste se till att vi på lång sikt får en budget som är anpassad efter den -- precis som du säger -- mycket viktiga verksamhet som institutet bedriver. På departementet arbetar man nu tillsammans med SIH för att se över det hela. Jag grundar mitt svar delvis på detta arbete. Det finns en oro ute bland handikapporganisationerna. Jag beklagar att de enklaste små arbetsuppgifter inte skall kunna klaras av. Så får det naturligtvis inte bli. Jag är övertygad om att det går att få en enighet kring att lösa sådana problem. Vi lever emellertid i bistra tider även när det gäller dessa viktiga verksamheter. Jag vill därför inte säga att oavsett vad man begär så skall man få allt. Det fungerar inte så. Men vi gör en mycket seriös genomgång, och jag kommer att göra vad jag kan. Jag anser att de handikappade elevernas situation i skolan måste behandlas med största respekt och med mycket stor kvalitet. Det har förts diskussioner där man bl.a. har tagit upp svårigheterna med det fältarbete som bedrivs. Det får självfallet inte vara så att handikappade elever inte får den hjälp de behöver. Det är den grundinställning jag har när det gäller att arbeta med det problem som Inger Lundberg har tagit upp.

Herr talman! Jag tackar skolministern än en gång, och jag tar med mig de svar jag har fått. Kanske får jag anledning att återkomma till den här frågan när propositionen har lagts fram. Tack så mycket för svaren!

Herr talman! Det glädjer mig att skolministern här redovisar att den borgerliga regeringen vill fortsätta arbetet på gymnasiereformen då det gäller att ge alla elever samma till grund för utbildning efter gymnasiet. Jag tycker att detta är en viktig reform, eftersom det innebär att alla får samma möjlighet att senare i livet läsa vidare på högskolor eller universitet. Om jag har tolkat svaret rätt innebär det att regeringen avser att se till att de tvååriga gymansielinjerna kommer att bli treåriga, vilket föreslogs i gymnasiereformen.
Herr talman! Riksdagen har fattat beslut om gymnasiereformen, och det är, som jag har redovisat i svaret, kommunerna som avgör i vilken takt denna genomförs. Det är den grund det hela måste bygga på. Sedan återstår arbetet med utbildningsplaner och kursplaner som måste förfärdigas, och vi kommer också att få ett läroplansarbete, som givetvis kan påverka, men det blir inom de ramar riksdagsbeslutet har angett.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret på min fråga om regeringens åtgärder mot främlingsfientlighet bland ungdomar. Jag tycker att det är positivt att regeringen och ungdomsministern har tagit initiativ till olika sittningar med ungdomsoch vuxenorganisationer för att försöka hitta en gemensam linje och motarbeta negativa attityder. Jag är också medveten om de diskussioner i detta ämne som tidigare har förts här i kammaren, men jag tycker att ämnet är viktigt, och man kan nog debattera de här frågorna ganska många gånger. Jag är nämligen övertygad om att alla behövs i arbetet. Men det är litet sorgligt att det hittills har tagits ganska få initiativ tillsammans med de politiska ungdomsförbunden. Jag undrar om ungdomsförbunden med politisk anknytning kanske har spelat ut sin roll som opinionsbildare eller aktiverare eller om det faktiskt under ganska många år har förts en kamp för att försöka avpolitisera samhället och sprida misstänksamhet mot politiska förtroendeuppdrag och den politikerroll som finns. Årets skolval pekar enligt min uppfattning ganska tydligt på att många elever och ungdomar framför allt röstar emot något, emot det etablerade och emot det som är befintligt och för något nytt och inte lika stelt och kanske rumsrent. Min personliga uppfattning är att det visst är positivt att rektorer och lärare arbetar mycket med dessa frågor ute på skolorna och att man också på det sättet försöker ta diskussionen var den än dyker upp, i klassrum eller utanför, för att på så sätt försöka agera som förebilder i samhället. Men jag menar att det inte riktigt räcker. Jag är övertygad om att vi som vuxna och som politiska företrädare tillsammans kan genomföra många många åtgärder.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att skapa rättvisa och lika villkor för alla typer av ideella föreningar. När det gäller ersättningar från ideella föreningar till idrottsutövare var enligt tidigare gällande praxis ersättningar som sammanlagt under ett år understeg ett halvt basbelopp undantagna från det underlag som ligger till grund för beräkningen av den sjukpenning och pensionsgrundande inkomsten, och de var också undantagna från underlaget för arbetsgivaravgifter. Denna praxis har efter skattereformen lagfästs. Rent principiellt kan jag ha förståelse för uppfattningen att alla ideella föreningar bör behandlas på ett likvärdigt sätt. När det gäller idrottsrörelsen har det ansetts att mindre ersättningar ofta har karaktär av rena kostnadsersättningar. I sammanhanget kan nämnas att det ur arbetstagarens synpunkt torde vara angeläget att alla inkomster, utöver schablonbeloppet på 1 000 kr., och då även de som utges i samband med föreningsuppdrag fullt ut grundar rätt till socialförsäkringsförmåner. Varje lösning som bygger på undantag från en huvudregel skapar i regel problem. Ytterligare undantag måste därför noga prövas, och detta gäller än mer i de fall frågan inrymmer en avvägning mellan olika intressen.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Könberg för det här svaret. Jag blev inte så mycket klokare av det. Jag har inte förstått om regeringen vill göra någonting eller om den inte avser att göra någonting alls. Jag hade förväntat mig att få reda på att regeringen avser att skapa rättvisa, antingen genom att utvidga denna möjlighet till andra föreningar eller genom att föreslå ett borttagande av idrottsrörelsens möjligheter att betala ut arvoden och ersättningar upp till ett halvt basbelopp utan att behöva betala avgifter. Jag måste fråga biträdande socialministern om det här svaret skall tolkas så att regeringen inte tänker göra någonting alls, dvs. låta det vara som det är i dag. Jag vill då fråga var rättvisan i ett sådant resonemang finns. Jag har haft mycket kontakter med reumatikerföreningen i Stockholms län, som för att kunna bedriva sin verksamhet försöker skaffa lotteriintäkter. De kan inte själva stå i lotterikioskerna och måste av medicinska skäl anlita andra personer. Det blir en ganska dyr historia för dem. Jag har svårt att se på vilket sätt de skulle bedriva en sämre verksamhet än idrottsrörelsen. Det gäller också andra föreningar, både i Stockholm och i andra delar av landet, som trots att de bedriver en kombinerad idrottsverksamhet och annan verksamhet, t.ex. fritidsverksamhet av olika slag, inte heller omfattas av denna möjlighet. Jag tycker att den här frågan är så viktig för hela det ideella föreningslivet att det vore tacksamt om vi kunde få ett klarläggande om regeringen tänker göra någonting eller inte.

Herr talman! Även om ministern är en vältalare var det svårt att uttolka exakt vad regeringen hade för avsikt att göra eller inte göra. Jag måste återigen fråga om det skall tolkas så att regeringen inte tänker göra någonting under överskådlig framtid i den här frågan.

Herr talman! Jag konstaterar bara att den orättvisa som trots allt finns mellan idrottsföreningar och andra ideella organisationer kommer att bestå, och det är mycket synd.

Herr talman! I den utredning som gjordes om undantagandepensionärerna framkom att vissa av dem hade en mycket god ekonomi. Förvisso finns det människor som har ordnat detta på egen hand. Jag hoppas att man när man gör denna kartläggning skall få fram just dem som inte har en god ekonomi. De kan inte vara så många. Där skulle man kunna åstadkomma en förbättring.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

Vi har sett många larmrapporter om detta, inte minst under den gångna sommaren och hösten. Jag är bekymrad över att vi i samband med en förändring av psykiatrin och även när det gäller omvårdnadsfrågorna i övrigt för närvarande avhänder oss nödvändiga vårdresurser inom ramen för enskilda sjukhem och inom ramen för sjukhem och omsorgshem i olika boendeformer. Jag skulle därför önska att statsrådet tog initiativ i en vidare mening och inte enbart hänvisar till psykiatriutredningen. 1992 kommer att bli ett stragegiskt mycket viktigt år när det gäller omdaningen på dessa områden, bl.a. beroende på förändringarna inom ramen för ÄDEL-reformen i och med att vi får ett ändrat huvudmannaskap beträffande väsentliga delar av just dessa boendeformer. Det vore bra om statsrådet tog initiativ till att omedelbart se över möjligheterna att agera i detta skede. Vi får rapporter om t.ex. att avtal med enskilda sjukhem upphör i samband med ÄDEL reformens förändringar. Detta är saker som sker just inom ramen för den osäkerhet som råder i dag. Det finns en stor risk för att patienterna och de svagaste grupperna drabbas i en sådan här förändringsprocess. Därför ser jag det som väldigt angeläget att vi skyndar långsammare när det gäller avinstitutionaliseringen. Vi har i dag ingen beredskap inom ramen för de öppna vårdformerna.
Herr talman! Göte Jonsson tar upp utomordentligt angelägna frågor. I ett läge där vi har tillsatt en statlig utredning, som just skall se över förhållandena och lämna underlag för vad vi skall göra, är det en rimlig hanteringsordning att utredningen får arbeta klart, om den inte har en mycket lång tidsplan framför sig. Nu har utredningen inte det. Vi har efter valet gjort vissa personförändringar i kommitténs ledning med anledning av valutslaget. Vi ville ha en ledning, som var hämtad från samma håll som den regeringen som framgick ur valutslaget. Ändå har man försäkrat mig att man kommer att bli klar till sommaren med dessa uppgifter. När det gäller förändringarna i samband med ÄDEL-reformen, som ju träder i kraft den 1 januari 1992, har socialstyrelsen ett permanent uppföljningsuppdrag och kommer att följa utvecklingen. Sedan är det naturligtvis en uppgift för alla som arbetar i kommuner och landsting att se till att denna grupp människor får en så god omvårdnad och vård som möjligt.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning när det gäller de stora institutionerna. Men tyvärr avvecklas i dag också mindre s.k. institutioner och sjukhem inom psykiatrin, där man faktiskt lever under väldigt familjära former. Man flyttar patienterna mot deras vilja in i nya boendeformer, s.k. gruppboende, som kanske egentligen ändå inte ger någon kvalitetsförbättring när det gäller den totala livsmiljön för patienterna. Vi har sett otaliga exempel på detta. Därför anser jag att man också måste se till grunderna för hur besluten har fattats. När det gäller de stora institutionerna delar jag helt statsrådets uppfattning. Vi skall givetvis inte gå tillbaka till den formen av institutionsboende. Till sist vill jag fråga: När tror statsrådet att det kommer ett förslag från psykiatriutredningen på denna punkt? Jag är mycket bekymrad och oroad över vad som kommer att hända under 1992.

Herr talman! Ännu har varken lagen eller familjebidragsförordningen trätt i kraft. Ikraftträdandet sker vid årsskiftet. Det finns därför anledning att något avvakta hur det hela kommer att fungera. Det är inte alldeles enkelt att utfärda anvisningar på det här området. Det måste röra sig om vissa former av relationer som kan beskrivas som varaktiga och av viss karaktär. Detta är en mycket grannlaga uppgift, herr talman. Det är därför rimligt att berörd fackmyndighet får göra en bedömning.

Herr talman! Som jag sade är detta inte alldeles enkelt. Det kan knappast vara försvarsdepartementets uppgift att göra tolkningar på ett område som ju rör en hel del andra departement än just försvarsdepartementet. Jag har ändå upplyst om att lagstiftningen och den förordning som nu skall träda i kraft inte gör någon skillnad mellan homosexuella förhållanden och heterosexuella förhållanden. Det ankommer på vederbörande fackmyndighet att utfärda anvisningar. Jag tycker att det är en rimligt handläggningsordning. Vi får hoppas att detta löses på ett tillfredsställande sätt, i annat fall finns det självfallet anledning att återkomma i frågan.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Anledningen till min fråga är att det finns en oro och att man upplever det som att det fastställs olika taxeringsvärden. Jag har nu fått statsrådets svar. Jag noterar särskilt att statsrådet poängterar att det inte skall vara någon skillnad mellan värdering av småhus, och att statsrådet är beredd att, i samband med de utredningsförslag som kommer att läggas fram, beröra effekterna av de olika värderingstidpunkterna vid fastighetstaxeringen. Jag har på den här korta tiden inte hunnit att se om det finns flera orsaker eller om det är på det sättet som statsrådet påpekade. Är det så, är jag fullt nöjd med svaret.

Herr talman! Jag vill varmt tacka statsrådet Bo Lundgren för svaret, som jag tycker är mycket positivt och hoppingivande. Underhåll och drift av herrgårdar och slott kostar ofta pengar, inte bara 150 -- 500 000 kr., en kostnad som numera skall betalas med beskattade pengar. På sikt är detta naturligtvis en orimlighet, såväl ekonomiskt för dessa ägare/brukare som långsiktigt för den kulturhistoriska utvecklingen. Det synsätt som nu råder är felaktigt. Man betraktar dessa huvudbyggnader enbart som en privatbostad. Så är ju inte fallet, utan dessa byggnader är någonting mera än bara en privatbostad. Därför borde man ta hänsyn till detta när man utformar skattereglerna. I det här fallet har man olyckligt hamnat mellan två stolar i samband med den stora skattereformen. Svaret ger mig en anledning att tolka statsrådet så, att man i fortsättningen kan förvänta sig att dessa byggnader skall betraktas som näringsfastigheter, och inte som privatbostäder.

Herr talman! Jag måste fråga Bo Lundgren om det är sant eller inte att regeringen kommer att tillsätta en utredningsman med uppdrag att lämna fram ett förslag om en ny bostadsfinansiering. Det är nämligen sagt att det är regeringens avsikt, men det står alltså ingenting i svaret om det. Det kan vara bra att få veta om regeringen verkligen har denna tanke. Sedan skulle jag, som gammal och erfaren bostadspolitiker, önska att vi får ett bostadsfinansieringssystem som har en mer långsiktig framförhållning. Det går inte att driva en bostadspolitik med en ettårig försörjning finansiellt. Därför är också bostadsbyggandet på väg nedåt mycket kraftigt, en hög arbetslöshet är i vardande, och vi kommer under 1992 att få en bostadsmarknad som kanske kommer att halveras. Ansvaret för detta ligger naturligtvis på regeringen.

Herr talman! Bo Lundgren envisas med att tala om den misslyckade socialdemokratiska bostadspolitiken. Jag tycker att vi har en mycket fin bostadsmarknad i Sverige. Vi har kvalitativt sett och även kostnadsmässigt kanske de bästa bostäderna i världen. Vi har ett stort bostadsbyggande i Sverige, vi har haft en hög sysselsättning, och vi har ett enormt bostadskunnande både på företagarhåll och när det gäller sysselsättningen. Det tror jag att de allra flesta är mycket stolta över. Och jag är mycket stolt över den socialdemokratiska bostadspolitiken. Det sätt på vilket Bo Lundgren betygsätter bostadspolitiken har jag hört tusen gånger, och det blir inte bättre för det. Det är bara en massa svepskäl. Svaret från Bo Lundgren innebär bara att det kan komma någonting före 1992, men det finns inget långsiktigt, och det finns inga förväntningar om att ni är intresserade av en långsiktig bostadsfinansiering. Det är hela sanningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, däremot kanske inte för innehållet, även om jag tycker att statsrådet betonar ordet ''nu'' i sitt svar. Jag skulle välvilligt kunna tolka det som så att ett förslag ändå kan komma. När folk skall välja elbil -- jag tänker i första hand inte så mycket på privatpersoner utan på små firmor, serviceföretag i våra storstäder, budbilar och bilar för mindre varutransporter -- är det prisskillnaden som avgör. Ju mer man kan få ner priset på bilen inkl. fordonsskatten, desto mer gångbar blir den. Jag skulle misstänka att den tyska regeringen resonerade på det sättet när man tog bort -- såvitt jag förstår tänker man i alla fall göra så -- fordonsskatten för de första fem åren. Tyskarna har precis som vi en bekymmersam situation inte minst i sina storstäder när det gäller luftföroreningarna. Jag funderade om jag skulle ställa den här frågan till miljöministern eller till skatteministern. Jag tänkte börja med skatteministern, för jag tycker att detta framför allt för våra storstäder kan ha en effekt. Man är tvungen att ha sådana här morötter och vidta sådana här åtgärder om det skall ge något resultat.

Herr talman! Jag tror att statsrådet och jag kan vara överens om att man bör göra både och. Jag vill inte förlänga debatten mer i kväll, och jag fortsätter att tolka ordet ''nu'' i statsrådets svar välvilligt. Jag räknar med att regeringen kommer att vidta åtgärder även på det här området.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att avvärja hoten mot miljön i Sverige med anledning av de omfattande svavelutsläppen på Kolahalvön. I anslutning till Ronnebykonferensen 1990 bildades en gemensam arbetsgrupp för Finland, Norge och Sverige med uppgift att klarlägga förutsättningarna för nordisk medverkan i ett projekt som syftar till att så långt som möjligt minska utsläppen av svavel, tungmetaller m.m. från de sovjetiska nickelsmältverken på Kolahalvön. Arbetsgruppen har haft till särskild uppgift att titta på möjliga finansieringslösningar. Sverige har deltagit aktivt i den nordiska arbetsgruppen, eftersom vi liksom de andra nordiska länderna har ett starkt miljöpolitiskt intresse av att projektet kommer till stånd. Arbetsgruppen har dels utarbetat vissa principer för finansieringen av projektet, dels ett utkast till protokoll, vilket är tänkt att undertecknas av de fyra berörda regeringarna. Dessa förslag överlämnades till sovjetiska vederbörande i Ombyggnaden av de två aktuella smältverken har ursprungligen beräknats kosta ca 2,5 miljarder finska mark. De norska och finländska regeringarna har preliminärt ställt i utsikt särskilda biståndsmedel för att underlätta genomförandet av projektet. För svenskt vidkommande har Exportkreditnämnden beslutat om en utfästelse för AB Svensk Exportkredits särskilda miljöram, vilken på svensk sida är tänkt att utnyttjas för projektet. Vår andel i projektet förutses bli mindre än de finländska och norska insatserna. Projektet har försenats i olika omgångar. Trots upprepade kontakter från nordisk sida föreligger ännu inte några substantiella sovjetiska reaktioner på de nordiska föreslagen rörande finansiering och regeringsprotokoll. Genomförandet av projektet underlättas inte av de nu rådande oklarheterna rörande ansvarsfördelningen i Moskva mellan centralmakten och Ryssland. Den ekonomiska situationen i Ryssland och den ryska/sovjetiska kreditvärdigheten har som bekant kraftigt försämrats under senare tid. Detta kan givetvis påverka möjligheterna att i slutändan ordna finansieringen av projektet. Vi avser emellertid självklart att fortsätta arbeta aktivt, både i det nordiska samarbetet och i våra bilaterala kontakter, för att projektet skall komma till stånd i syfte att lösa de mycket allvarliga miljöproblem som förorsakas av utsläppen på Kolahalvön.

Herr talman! Det finns kartläggningar som visar att det just i de delar av Sverige som Hugo Bergdahl nämnde finns det en tendens till ökad påverkan. Utsläppen kommer med stor sannolikhet just från Kolahalvön, från de stora industrikomplexen som finns där. Däremot är det alltid svårt att exakt isolera dem till just det området. En rimlig hypotes är dock att mycket av de påkänningar som vi har i nordöstra och norra Sverige har sitt ursprung just i Kolahalvöns elände. För det är naturligtvis en stor skandal, en katastrof kan man säga, på Kolahalvön. Jag vill gärna säga att jag tycker att det är bra att den tidigare regeringen tog upp diskussioner om dessa frågor med Finland och Norge. Men det räcker alltså inte, och det är det som är problemet. Vi måste alltså mer tydligt kräva saker av Ryssland -- jag tror att det i framtiden kommer att vara så att det är Ryska rådsrepubliken som det handlar om mer än om Sovjetunionen.

Herr talman! Jag vill till sist konstatera att jag har inte bara miljöministern här, utan även den nordiske samarbetsministern. Detta är en ypperlig fråga för statsrådet att ta upp i Nordiska rådet. Jag hoppas att vi tillsammans kan lösa dessa problem. Jag uppskattar de insatser som statsrådet har redovisat här, som det tydligen skall arbetas vidare med.
Herr talman! Jag vill gärna bekräfta att jag avser att ta upp detta i Nordiska ministerrådet, när miljöministrarna träffas. Det är lämpligt att göra detta i slutet av januari, då vi har nästa möte.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att säkra ekokommunprojektets möjligheter att utvecklas. Jag stöder fullt ut ekokommunprojektets allmänna synsätt på kretsloppstänkande. Utvecklingen av samhället mot resursflöden i slutna kretslopp, där resurser återanvänds i stället för att engångsartiklar kastas på soptippen utgör en förutsättning för hälsa och välstånd. Regeringen har uppmärksammat denna för framtiden centrala fråga i regeringsförklaringen, med orden ''inriktningen skall vara att avfall kan återföras till naturens kretslopp, återvinnas eller återanvändas''. Miljövårdsberedningen följer ekokommunprojektets arbete, och beredningen bedriver sedan våren 1991 ett projekt med arbetsnamnet ''grön stad''. Med ''grön stad'' avses en stad eller kommun som låter kretsloppstänkande och helhetssyn genomsyra alla kommunala aktiviteter och beslut redan på planeringsstadiet. Syftet med projektet är bl.a. att söka efter goda förebilder och sprida information i samhället om dessa. Projektet skall också, genom att följa ett antal kommuner, identifiera hinder som kräver statliga åtgärder och ingripanden. Detta arbete fortsätter. Vad beträffar regeringens finansiella stöd till det s.k. ekokommunprojektet utgick i mitten av 1980 Därefter har den statliga delen av projektets finansiering skett via glesbygdsdelegationen. I en skrivelse från elva s.k. ekokommuner som inkom till miljödepartementet för ca två veckor sedan nämns att de deltagande kommunerna för närvarande färdigställer handlingsprogram som visar hur förändringsarbetet skall bedrivas under den närmaste treårsperioden. Även frågan om finansiering behandlas i skrivelsen. Ekokommunprojektets arbete är viktigt, och en av de centrala frågorna handlar om hur gällande lagstiftning och myndighetsorganisation kan utformas för att främja ett kretsloppstänkande i kommunerna. Arbetet med upprättande av ett handlingsprogram måste dock färdigställas, och skrivelsen från kommunerna är under beredning inom regeringskansliet. Därför är jag för närvarande ej beredd att ge besked i frågan.

Herr talman! Jag beklagar naturligtvis djupt att jag inte deltar i arbetet med budgetprocessen. Jag skulle inget högre önska. Men miljöministern gör det, och just därför tycker jag att det är viktigt att ställa denna fråga i budgetsammanhang. Nu antyder miljöministern i sitt senaste inlägg att det är för sent att hantera ekokommunprojektet i den nu pågående budgetprocessen. Det inger mig stora farhågor. När allt kommer omkring kanske de vackra orden i regeringsförklaringen över huvud taget inte motsvaras av någon ambition att genomföra dem i handling. Det är beklagligt. Jag har svårt att se hur man skall kunna förverkliga detta i så fall. Jag har inte ens tänkt tanken att regeringen skulle kunna göra detta på några månader. Men man måste börja med att ta de första stegen. Att se till att ekokommunprojektet har goda möjligheter att överleva och arbeta vidare är en av de mycket bra förutsättningar som vi via regering och riksdag kan skapa för att komma någonvart i detta arbete. Stödet i riksdagen är stort. Under förra mandatperioden ställde sig alla partier bakom ett fortsatt stöd.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen har någon plan för hur man skall förfara med högsvavliga restoljor från svenska raffinaderier ifall de, på grund av förhöjda krav inom EG, inte längre skulle kunna säljas till EG Sverige har relativt långtgående restriktioner beträffande svavelhalten i oljor. I Sverige infördes också den 1 januari 1991 en skatt på svavel i olja. Syftet med dessa åtgärder är givetvis att minska svavelnedfallet och därmed minska försurningen av mark och vatten. Inom EG är kraven på svavelinnehållet i olja än så länge inte lika långtgående som i Sverige. Det är dock min förhoppning att stränga krav skall komma också i EG-länderna, eftersom svavelutsläppen i dessa länder drabbar även Sverige och därmed bidrar till försurningen i vårt område, precis som våra utsläpp bidrar till försurningen i områden utanför vårt land. Skärpta krav på svavel i oljor kommer givetvis att ställa alla raffinaderier, som säljer till de länder som inför sådana krav, i en ny situation. Det är inte regeringens sak att planera för hur raffinaderierna skall hantera en sådan förändrad marknadssituation. Raffinaderierna är givetvis själva bäst skickade att hitta de adekvata lösningarna. En möjlighet kan vara att investera i avsvavlingsanläggningar. Även andra alternativ kan vara möjliga. Oljorna kan t.ex. användas i anläggningar med långt driven rökgasrening. En annan teknik är att genom förgasning av bränsle, t.ex. restoljor, avskilja svavel och andra föroreningar. De renade gaserna kan sedan användas såväl för energiproduktion som i industriella processer.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Även jag kan känna en viss uppskattning av den sista meningen i svaret, där miljöministern säger att de renade gaserna kan användas såväl för energiproduktion som i industriella processer. Ett problem som inte nämns i svaret är koldioxidutsläppen. Där är debatten ganska het. Krav reses och beslut fattas inom EG-området om just avgifter för koldioxidutsläpp. Om vi skulle låta de renade gaserna från restoljor ersätta t.ex. kärnkraftsenergi kommer vi i själva verket att öka koldioxidutsläppen i landet betydligt. Det vore rimligt att försöka använda de förgasade oljorna till att ersätta det industriella kol som vi använder i olika industriprocesser. Det industriella kolet har hittills varit befriat från olika skatter, därför att man har velat hålla marknadsförutsättningarna öppna. Forskare runt om i världen varnar nu för de ökade koldioxidutsläppen och vill ha större restriktivitet. Regeringen har överblick och borde kunna sätta upp de spelregler som är nödvändiga för att på sikt också minska koldioxidutsläppen. Därför håller jag inte med miljöministern när han säger att det är raffinaderierna själva som skall hitta de adekvata lösningarna. Regeringen borde ha möjlighet att ta initiativ.

Herr talman! Som jag har förstått det hela har just det industriella kolet, som står för bortåt en tiondel av koldioxidutsläppen i Sverige, undantagits från beskattning just därför att industrin inte skulle drabbas. Det har naturligtvis minskat intresset för att man inom industrin skulle söka andra lösningar av energiproblemen.